Herr talman! Jag skall omedelbart svara herr Trana på hans fråga, om vi tror att det går att med hjälp av priserna göra dessa mindre jordbruk bärkraftiga. Det tror vi naturligtvis inte. Men det finns många andra åtgärder som kan vidtas, t.ex. skogskomplettering till de gårdar för vilka detta är möjligt. Men den åtgärden har man sagt nej till. Det är också möjligt att genom strukturrationaliseringar lägga samman mindre gårdar och ge dessa garantilån härtill. Det vägrar man också att göra. Jag frågar därför herr Trana: På vilket sätt vill herr Trana få bort de små jordbruken — ty han säger ju att vi måste minska antalet jordbrukare? Det bör man i så fall göra genom att underlätta rationaliseringen så att jordbrukarna med statliga garantilån kan lägga ihop sina gårdar eller på annat sätt höja bärkraften. Menar herr Trana att de mindre jordbrukarna skall »drivas bort» från sina gårdar på något annat sätt? Det kan väl inte vara riktigt. Jag noterar med tacksamhet att herr Trana säger att man aldrig skall handla statiskt och att man inte heller skall göra det när det gäller jordbruksbeslutet. Det är detta som vi reservanter också är ute efter; vi vill få ändrat vad vi anser felaktigt liksom regeringen själv har börjat ändra vad den anser felaktigt. Om vi kan vara överens om att vi inte skall handla statiskt kan vi säkerligen hjälpas åt att rätta till felaktigheterna.
Herr talman! Jag måste säga att herr Trana argumenterar minst sagt demagogiskt när han utgår från att 80 procent av enheterna är under 20 hektar och menar att prisökningar är förutsättningen för att dessa jordbruk i dag skall bli rationella och lönsamma. Nej, vad som behövs är att vi får ett sådant företagsekonomiskt klimat för det svenska jordbruket att det blir möjligt att göra fusioner mellan jordbruksföretagen på samma sätt som inom näringslivet i övrigt. Dithän kan man naturligtvis inte nå om man helt går förbi prismekanismen. Men då målar herr Trana upp en vision av stora överskottslager, och han talar om smörberget. Men herr Trana vet väl att »smörberget» här i landet i dag bara består av 1,5 kg per person. Detta är alltså i dag inte något problem, och det är inte säkert att det blir något problem i framtiden heller. Men om man har en prispress på jordbruket, så tvingas jordbrukarna för att kunna försörja sig att intensifiera driften och producera mer och mer. Tvärtemot vad herr Trana anser vill jag alltså hävda att ju mer man pressar priserna på jordbruksprodukterna i partiledet, desto mer tvingas de jordbrukare som så att säga är tvungna att sitta kvar på sina fastigheter att producera och desto större överskott får vi. På det sättet kan vi inte lösa problemet med den långsiktiga jordbrukspolitiken.

Herr talman! Visst, herr Trana, im porterar vi från u-länderna. Vi importerar därifrån bl.a. sådana varor som vi själva inte kan producera, t.ex. sydfrukter och andra liknande produkter. Men menar herr Trana att vi skall medverka till att det antal människor — 15 eller 20 miljoner — som i dag svälter ihjäl på grund av livsmedelsbrist ökas till kanske det dubbla? Bara för att vi därifrån skall köpa våra livsmedel? Är det vad man i detta sammanhang avser med u-hjälp? Deltidsjordbruken är inte bara en sysselsättningsfråga utan även en trivselfråga. Det finns oändligt många människor som vill ha ett deltidsjordbruk vid sidan av annan sysselsättning för att därmed kunna bo under mer miljövänliga förhållanden. Deltidsjordbruken är också som jag tidigare sagt en bostadspolitisk fråga. Genom deltidsjordbruken kan många människor dra nytta av de goda bostäder som finns i landet men som annars skulle stå outnyttjade. Det är också en arbetskraftsreservfråga. Många av dessa deltidsjordbrukare kan i krissituationer på något område sättas in i arbetslivet. Deltidsjordbruken är alltså inte bara en jordbrukspolitisk fråga, utan det är en mängd andra aspekter som här kommer in i bilden. Erfarenheterna i detta avseende under de tre år som gått sedan 1967 bekräftar att den borgerliga minoriteten också på den punkten hade rätt.

Herr talman! Herr Hansson i Skegrie sade att de mindre jordbruken borde kompletteras med skog men ansåg att detta hade omöjliggjorts. Men så är ju inte alls fallet. Jag har suttit i lantbruksnämnden så länge att fyra landshövdingar hunnit vara ordförande under den tiden, och vi har aldrig någonsin vägrat rationalisera ett familjejordbruk genom att tillföra det jord och skog. Det blir i allmänhet bägge delarna. Jag vet att herr Hansson har en annan upp fattning, men för den talar i varje fail inte de erfarenheter jag har. Herr Hansson i Skegrie frågade på vilket sätt jag ville ha bort småjordbrukarna. Det finns inte någon patentlösning, men problemet löser sig så småningom självt. Vi har framfört tanken — och den har ni accepterat — att man när dessa småjordbrukare kommer upp i en viss ålder kan ge dem äldrestöd. Detta äldrestöd är måhända i dag otillräckligt, men den saken får man i så fall se över. Att ställa frågan, om meningen är att dessa jordbrukare skall drivas bort, är barockt. Vi är säkert helt överens om att de har precis samma rätt som alla andra människor i detta land att behandlas med varsamhet och humanitet. Herr Krönmark tyckte att jag debatterade demagogiskt. Det är möjligt att vi har olika uppfattningar om vad som är demagogik. Han sade också att vi måste ha ett gynnsamt företagsekonomiskt klimat. Det tycker jag nog att vi har. Man kan ju ha olika uppfattningar, men jag tror att vi från vissa synpunkter leder när det gäller att åstadkomma ett gynnsamt företagsekonomiskt klimat — jag tänker t.ex. på bolagsbeskattning och liknande. Vi har i åratal givit jordbrukarna ett kraftfullt stöd för att hjälpa dem alt rationalisera och att skaffa sig tillräckligt med mark för att få drägliga inkomster. Så sent som förra året förbrukades bara 80 procent av de medel som vi anslog. Trots detta har vi ökat innevarande års anslag med 50 miljoner kronor. Herr Krönmark sade vidare att vi i dag inte har något smörberg. Varför, frågar jag. Jo, det är väl därför att jordbrukarna själva bedömt det som gynnsamt att slakta ut en massa kor; 70 000 har om jag inte minns fel slaktats ut under innevarande säsong. Herr Persson i Heden höll med om att vi skall importera från u-länderna, och vi är då helt överens. Varför han frågade mig, om vi skall medverka till att flera människor skall svälta ihjäl förstår jag inte. Jag tror inte vi har medverkat till det.

Herr talman! Det talas i dag mycket om en förtroendekris mellan näringslivet och statsmakterna. I första hand avser man då naturligtvis industrin, inte minst de mindre och medelstora företagen — de s.k. familjeföretagen. En nyligen genomförd enkät visade att man inom familjeföretagen hade mycket litet förtroende för herr Palme och herr Wickman; det var bara 2 procent som hade förtroende för dem. Några fler hade förtroende för herr Sträng, dock inte så många att man kan säga att han fick godkänt. Jag tror att man kan tala om en be 3ynnande förtroendekris också mellan iantbruket och statsmakterna — lantbruken är ju vanligen familjeföretag. Man börjar ifrågasätta statsmakternas vilja att åstadkomma lönsamhet i jordbruket. Jag blev litet förskräckt när jag hörde herr Trana resonera om hur vi skall bära oss åt för att bli av med alla de mindre jordbruk vi har i vårt land. Jag tror sannerligen inte att vi behöver vidta några åtgärder. Det sker en mycket hastig bortgång av mindre jordbruk. För det behövs ingen åtgärd; tvärtom skulle man väl vilja bromsa denna utveckling, som gör att landsbygden avfolkas så oerhört kraftigt. Det råder missförhållanden inom jordbruket i dag — jag tänker t.ex. på skördeskadeskyddet som vi diskuterade för en tid sedan här i riksdagen. Det allvarligaste missnöjet bottnar i att lönsamheten under senare år så avsevärt försämrats. 1967 års beslut om riktlinjerna för framtiden innebar ju bl a. att i jordbruket sysselsatta personer skulle få möjlighet att bli delaktiga i den allmänna standardstegringen, men hur har det gått? Ja, det har nämnts tillräckligt mycket om detta tidigare i debatten. Jag vill endast hänvisa till de siffror som är angivna i en av motionerna och som är hänförliga till den officiella statistiken. Det enligt min mening allvarligaste med dessa siffror är den trend som man där ser, nämligen att jordbrukarinkomsten visar en ständigt sjunkande tendens både för 20 hektarsgården och <40-hektarsgården. Man har all anledning tro att 1969 kommer att visa ännu lägre inkomster än 1968 som är det sista redovisade året. Vad som naturligtvis är mycket allvarligt är de siffror som herr Hansson i Skegrie har nämnt med mycket låga timersättningar för jordbrukets del, något som inte framgår av den officiella statistiken. Om en raket, som är inställd för att träffa ett visst mål, avviker kraftigt från kursen, vidtar man åtgärder så fort som möjligt för att rätta till kursen och få den att gå mot det rätta målet. På samma sätt borde man göra inom jordbruket. Det är uppenbart att man där fjärmar sig alltmer från jämlikhetsmålet. Jag tycker det är förvånansvärt att man från utskottsmajoritetens sida inte vill vara med om att inom ramen för avtalet försöka vidta åtgärder så att man kan få en annan utvecklingstrend än den vi har för närvarande.

Om man inte vill blunda för denna utveckling är det alldeles uppenbart att man måste — i första hand inom ramen för systemet — vidta åtgärder för att rätta till denna eftersläpning. Man frågar sig om inte talet om jämlikhet har någon relevans för lantbrukets del. Jag skulle, herr talman, vilja peka på ytterligare ett par frågor som har tagits upp i motioner och i reservationen, I en av motionerna har jag tillsammans med kamrater fört fram att man bör få rationaliseringsstöd även för deltidsjordbruket när detta har betydelse för miljöoch landskapsvården. Det finns naturligtvis även många andra skäl för att man i vissa fall bör stödja deltidsjordbruket. Jag tror emellertid att just landskapsvårdssynpunkten är ett av de allra viktigaste, ty det visar sig att om jordbruket försvinner i de bygder, som man av miljöskäl vill ha öppna, blir det kolossalt dyrbart att med andra åtgärder behålla det öppna landskapet. Det blir betydligt billigare att vidta åtgärder så att lantbrukarna kan stanna kvar där. En åtgärd är då t.ex. att man ger kreditgarantistöd för dessa jordbrukare. En annan fråga som har berörts i motioner och i reservationen är det kombinerade jordoch skogsbruksföretaget. Herr Trana sade att i hans lantbruksnämnd innebär detta inga problem, men uppenbarligen kan det innebära problem på andra håll. Bestämmelserna är ju sådana, att i första hand hänsyn skall tas till lantbruksdelen, och endast om den är lönsam kan kreditgarantistöd lämnas. Det borde vara helt naturligt att den samlade enheten skall avgöra om kreditgarantistöd skall utgå eller icke. Om man kan få en lönsamhet på såväl skogsbruk som jordbruk i kombination bör självfallet kreditgarantistöd utgå. Till sist, herr talman, skulle jag vilja säga några ord också om den animalieproduktion som tillåts vid sidan av jordbruket och som har tagits upp i reservationen, där vi menar att man bör vara mycket mera återhållsam med denna produktion än man är för närvarande. Jag anser att det finns god anledning till det, dels därför att denna produktion påverkar marknadssituationen ne gativt, dels, och framför allt, därför att den medför betydande nackdelar för miljön. I vårt län, Södermanland, har vi för närvarande en ansökan om att få en fläskfabrik förlagd i närheten av Malmköping. Det finns en mycket stark opinion i bygden mot att tillstånd skall lämnas för uppförande av den fabriken.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

Herr talman!

Jag tycker nog att det är ganska rimliga krav som reservanterna ställer. Man pekar på en rad områden som bör uppmärksammas och där utvecklingen enligt motionärernas och reservanternas uppfattning inte har varit tillfredsställande. Man syftar på vissa jämkningar i utformningen av rationaliseringsbestämmelserna.

Herr Persson i Heden har ju varit inne på detta problem tidigare. Det kanske är så, som man här har nämnt, att de ekonomiska resurser som står till förfogande inte har tagits i anspråk i full utsträckning, men detta kan helt enkelt bero på att det har gjorts en alltför sträng bedömning i det ena eller andra avseendet. För min del finner jag det angeläget att myndigheterna beaktar bl.a. de möjligheter som finns till en successiv utbyggnad av fastigheterna och inte säger nej till rationaliseringsstöd, även om den rationaliserade fastigheten inte omedelbart uppnår en tillfredsställande storlek och <bärkraft. Detta kan nämligen också vara en bra väg att anpassa jordbruket till den större marknad som vi väntar skall komma. Sedan vill jag bara till herr Trana säga, att jag har tolkat reservanternas skrivning på det viset — och de skriver det tydligt — att det inte är huvudprinciperna när det gäller rationaliseringen som de anmärker på, utan att vad de önskar är en kartläggning av resultatet hittills samt en jämkning av de regler som föreligger.

Herr talman! Jag skulle vilja fråga vad som är kvar av 1967 års jordbruksbeslut, om man skulle gå med på denna reservation med alla dess krav på olika områden. Jag har inte fått svar på de frågor som jag ställde, då det talats om 7 procents eftersläpning inkomstmässigt: Vilka är det som skall betala det? är det konsumenterna eller är det staten som skall betala det? Det är väldigt viktigt kanske just nu när det är valår. Ge ett besked på den punkten! Skall det bli livsmedelsfördyringar som följd av det eller skall man på andra vägar lösa frågan? Om livsmedelspriserna höjs, finns det som vi vet någonting som heter livsmedelskostnadsindex. Det påver kar de krav som sedan lönemässigt kommer att framställas från olika håll. Då kommer vi in i en ny omgång, en ny cirkel. Är det så vi skall ha det?

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, men låt mig bara säga ett par saker helt kort. Talet om att medeldjupet i sjön var en meter gick tydligen inte alls in. Jag kanske kan uttrycka mig litet klarare, om jag säger att en inkomsttagare på 15 000 kronor har mycket svårt att leva på den inkomsten. Han har mycket liten tillfredsställelse av att veta att det finns andra inkomsttagare som har inkomster på kanske det dubbla. Hans förhållanden påverkas inte av att andra har så mycket större årsinkomster. Så enkelt är det, herr Antby, och nu hoppas jag, att talet med vattendjupet på en meter kan gå in.

Om man inte anser att det är tillfredsställande, får man väl motionera och säga vilka priser man vill ge jordbruket för att jordbrukarna skall få en tillfredsställande inkomst.

Herr talman! Med anledning av herr Tranas fråga vad resultatet kommer att bli för svensk jordbrukspolitik, om man bifaller denna reservation, vill jag säga, att reservanterna själva klart motiverat det tidigare här i dag. Men jag vill till protokollet få intaget vad reservanterna själva har skrivit: >Emellertid finner utskottet inte att huvudprinciperna för jordbrukspolitiken behöver ändras. De förslag som i det föregående har redovisats rör väsentligen sådana modifieringar i tillämpningen som bör kunna genomföras inom ramen för 1967 års beslut.»

Herr talman! Till herr Johanson i Västervik vill jag säga att vad vi nu diskuterar här är huvudprinciperna, de bestämmelser som skall gälla för framtiden. Vi har visserligen riktlinjer uppdragna sedan 1967, men såsom har framhållits av flera talare här har regeringen själv vidtagit en hel del ändringar under tiden sedan dess. Vi föreslår ytterligare en del ändringar. Det är det vi skall ta ställning till i dag. Den prisproposition som vi kommer att få ta ställning till har ju som bakgrund en överenskommelse som är betingad av vad som nu gäller principiellt. Det ligger på ett helt annat pian, herr Johanson i Västervik.
Herr talman! Herr Trana frågade hur man skall kunna uppnå inkomstlikställighet, men statsmakterna har ju lovat inkomstlikställighet. Hur har ni själva tänkt er att detta skall kunna åstadkommas? Var det kanske bara tomt prat när ni talade om inkomstlikställighet? Herr Trana sade vidare att det inte är så mycket kvar av jordbruksbeslutet om man också gör de ändringar som reservanterna påyrkar. Det är naturligtvis alltid en tröst att det, oavsett hur stora bristerna än är då det gäller det som är kvar, ändock finns något kvar. Med tanke på herr Trana skulle man kunna säga: Hurra för det lilla som är kvar!

Herr talman! Herr Hansson i Skegrie påpekade med all rätt att den socialdemokratiska politiken förutsätter att man skall uppnå inkomstlikställighet mellan jordbrukarna och med dem jämförbara grupper. Han frågade hur vi själva tänkt oss att det skall kunna åstadkommas. Men hur har detta verkligen kunnat undgå herr Hansson i Skegrie som ändå är jordbruksutskottets ordförande? Enligt vår mening skall jordbrukarna få tillräckligt stora jordbruk, så att det verkligen går att existera på dem, och sedan några år tillbaka har vi väl främst försökt skapa familjejordbruk av en storlek som kan ge full sysselsättning åt minst två man. Vi vill stödja familjejordbruken, men jag önskar också framhålla, att vi inte vill sätta några gränser för någon form av jordbruk, utan det bör få vara fri tävlan mellan jordbruk av olika storlek. Jag vill understryka detta eftersom herr Hansson berörde saken i ett tidigare anförande.

Herr talman! Jag vill bara helt kort konstatera att herr Johanson i Västervik inte ens i debattens slutskede har fått klart för sig vad vi i dag diskuterar. Inte en utan flera gånger har jag framhållit att vi nu diskuterar principbeslut om jordbrukets framtid. Prispropositionen rör ju frågor om jordbrukets prissättning och återkommer varje år. Det frågades hur mycket som blir kvar av 1967 års beslut. Det beror på olika faktorer. Jag vill bara upplysa herr Johanson i Västervik och herr Trana om att det 1967 förelåg precis samma förslag som de som i dag återfinns i motioner och som reservationsvis framförts i utskottet. Det är de förslagen vi nu diskuterar; det är principerna om jordbrukets framtid det här gäller. Om det inte blir något kvar av innehållet i jordbruksbeslutet 1967, så beror det på att vi den gången fattade ett felaktigt beslut och därför nu behöver en ny jordbrukspolitik för att trygga jordbrukets framtid och därmed Sveriges livsmedelsförsörjning.
Herr talman! Nej, herr Trana, det har ingalunda undgått mig att strukturrationaliseringen är ett viktigt led i försöken att skapa bärkraftiga enheter som ger inkomstlikställighet, men det är vägarna dit som vi inte är ense om. Den största delen av jordbruken, inte mindre än 88 procent, är sådana som har mindre än 30 hektar, och de bedömes tyvärr ofta vara av det slaget att de icke bör komma i åtnjutande av garantilån. Förra året lämnades t.ex. i Stockholms län inte ett enda garantilån för jordförvärv till egendomar under 30 hektar. Vad vill herr Trana göra av alla jordbruk under den gränsen? Skall vi göra de stora jordbruken ännu större och låta de övriga klara sig bäst de vill och kan?

Herr talman! Jag talar från talarstolen för att bättre göra mig hörd; jag förstår att det tidigare har uppstått något missförstånd mellan herr Hedin och mig. Herr Hedin sade att prissättningen på jordbrukets produkter är orsaken till att jordbrukarna har lägre inkomster. Jag säger då att vi kommer att behandla propositionen om jordbrukspriserna om några veckor, och då finns det möjligheter att här göra framstötar för att åstadkomma sådan justering av prissättningen att vi kommer bort från den trend som herr Hedin talade om. Det är ju ändå riksdagen som beslutar om prissättningen.

Herr talman! Jag vill göra en kommentar till herr Perssons i Heden anförande. Herr Persson säger att för den händelse det inte blir något kvar av 1967 års jordbruksbeslut får man finna sig häri. Om man plockar bort det allra mesta som inryms i detta beslut, blir det ju inget kvar. Om man säger sig vilja hålla fast vid detta beslut, såsom man trots allt gjort i reservationen, måste det betraktas mera som en läpparnas bekännelse. Herr Hansson i Skegrie säger å andra sidan att vi inte vill hjälpa småjordbruken. Jo det är vad vi vill. När det inte finns något utbud — herr Hansson hänvisade därvidlag till Stockholms län, som jag själv representerar — kan vi emellertid inte göra så mycket åt det. Vi beklagar i lantbruksnämnden att det inte finns något utbud, så att vi kan göra rationaliseringar. Men vi vill naturligtvis inte heller satsa på att jordbruk av den nämnda storleksordningen skall bli bestånde, såvida de inte bedriver någon form av specialodling. Det ingår i vår instruktion att göra en ekonomisk kalkyl, som visar huruvida jordbrukaren i fråga kan få en dräglig bärgning på sitt jordbruk efter det att hjälpåtgärder satts in. Jag anser att man bör vara så pass hederlig mot den som ansöker om hjälp att man undersöker om vederbörande verkligen kan existera på sitt jordbruk. Det är ett krav att jordbruksnämnderna skall göra detta, och det bör jordbrukarna vara tacksamma för.

Herr talman! Den motion som förevarande utskottsutlåtande baseras på är gammal och välkänd i denna kammare, men vi har ansett att vi ville komma tillbaka med den i år igen. Vi tycker nämligen fortfarande att det är orättvist att möjligheten att tillgodoräkna semester för enstaka arbetsdagar skall vara beroende av hur dessa enstaka arbetsdagar är förlagda. Rätten till semester beror inte på hur många timmar man arbetat en månad utan också på hur många dagar som man delat upp arbetstiden på. Om t.ex. en anställd arbetat 40 timmar under en månad på så sätt att han arbetat fem timmar varje dag under åtta dagar har han rätt till semester. Har han — eller jag kanske skall säga hon, ty det gäller i de flesta fall de kvinnliga arbetstagarna — däremot arbetat åtta timmar per dag under fem dagar, således också sammanlagt 40 timmar, föreligger ingen semesterrätt. Om en anställd arbetat t.ex. 14 dagar i följd kring ett månadsskifte med sju dagar i respektive månad får vederbörande ingen semester, men om den anställde arbetat åtta dagar i ena månaden inträder semesterrätt. Det är detta som vi alltjämt finner mycket orättvist, och det är som jag antydde särskilt orättvist mot kvinnorna som önskar delta i förvärvsarbete. Vi är alla här i riksdagen eniga om att kvinnornas utträde på arbetsmarknaden bör på olika sätt underlättas, och ett av sätten är ju att erbjuda kvinnorna deltidsarbete. Det gäller inte bara arbete i snabbköpsaffärer o.d., utan industrin har också börjat inse värdet av deltidsarbetande arbetskraft, inte minst som en övergång till heltidsarbete. Då tycker vi att det är rättvist att man, hur dessa dagar än förläggs i månaden, skall ha rätt till semester. Herr talman! Vi vidhåller vårt yrkande att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om förslag till ändring i semesterlagen, så att även enstaka arbetsdagar kan grunda rätt till semester i form av semesterlön eller särskild semesterlön. Jag tycker inte att jag behöver anföra flera argument för reservationen, utan jag yrkar nu endast bifall till denna.

Herr talman! Som utskottet här har framhållit är semesterlagen en sociallagstiftning. Semesterlagen skall i första hand bereda arbetstagarna möjlighet till vila och rekreation. Det finns också grupper, vilkas förhållanden är sådana att det kan vara svårt att för dem fixera en sammanhängande rekreationstid. I sådana fall kan semesterlön utgå i form av ett procentuellt tillägg till lönen. Det finns vissa arbetsområden, t.ex. byggnadsindustrin, där arbetstagaren får ut .semesterlön om han arbetar en enda dag. Det finns alltså möjlighet att genom avtal få fram bättre förhållanden än dem som lagen föreskriver. Utskottet hänvisar till detta, och den lilla grupp som inte arbetar åtta dagar i följd under en månad har möjlighet att ta ut en högre lön. På så sätt kan dessa få en kompensation i lönehänseende, vilken sedan kan förbrukas när vederbörande har möjlighet att ta en viloperiod. Semesterlagen är i sig själv generös. Den stipulerar en ram som inte får understigas men som genom avtal eller individuella överenskommelser ger utrymme för bättre förmåner.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

Herr talman! I motionsparet I:321 och II: 349 berörs svårigheten att klara tillsynen av sjuka barn. Motionerna har utmynnat i en begäran att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa att familjepolitiska kommittén får i uppdrag att utreda denna fråga. Utskottet har i sin motivering för avstyrkande av motionerna anfört att detta problem beaktas av olika utredningar. Bl.a. har nämnts att det kommer att behandlas av familjepolitiska kommittén.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

Herr talman! Medveten om det orimliga i att göra invändningar mot ett enhälligt jordbruksutskott — där man kan förutsätta att expertisen sitter — och det omöjliga i att vinna något gehör för mina tankar vill jag ändå göra en deklaration. Det finns något som enligt min me ning inte stämmer — men förmodligen är felet mitt, när utskottet, jordbrukets representanter i landet, myndigheter och tyckare av alla slag förefaller att vara eniga om att det stämmer. För min del finner jag dissonans mellan å ena sidan uppgifterna om produktionens otillräcklighet och jordarealernas krympning i en värld som svälter och där hungerdöden hotar allt fler och å andra sidan detta lugna besked att allt är bra. Vi har rätt att förstöra hävdad jord, vi kan föra odlad mark ut ur produktionen, vi kan göra tusenåriga åkrar till asfaltoch betongöknar, vi kan plantera skog på tegen! Vi kan göra vad vi vill — och framtiden skall tycka att vi var kloka. Vi måste låta kommunerna få tomter och industrierna utrymme på slätten. Vi måste låta bebyggelsen svälla kring redan stora städer, även om det bara finns åkermark att bygga på. Jag lägger märke till vad utskottet citerar från statens planverks remissvar i fjol, vari det framhölls att »>resultatet av den pågående strukturomvandlingen av samhället ofrånkomligen måste bli att växande krav ställs på mark för tätorternas utbyggnad». Jag har mycket svårt att gå med på detta ord »måste». Men det är ett förkrossande lugn som möter i planverkets remissvar, och jag känner nästan det medlidsamma leendet mot den ensamme, som envisas att tro att all odlingsbar mark bör brukas, att skördarna bör ökas och att vägar till fördelning av livsmedlen måste sökas. Hur obegriplig är inte den som har kvar odlarens kärlek till jorden! Jag som minns som en rikedom att jag själv som ung har varit med om att bryta mark och känt det meningsfyllda däri — jag måste vara ett unicum. Och trots att jag vet att det anses löjligt måste jag än en gång i protokollet få ge uttryck åt min uppfattning, som jag tidigare har framfört här i kammaren, att vi egentligen inte har råd och inte har rätt att ödelägga en enda kvadratfot jord som kan bära skördar. Och vi har stora utrymmen — precis som det står i utlåtandet — som inte bebyggs men som med fördel skulle kunna bebyggas i stället. Vi måste lägga våra byggnader på mark som inte kan bringas i hävd, som inte passar för livsmedelsframställning — för sådd och skörd. Jag skall inte återkomma i denna fråga. Givetvis vet jag att min röst inte blir hörd. Men inför redovisningen av mitt fögderi som människa vill jag säga till nästa generation att några i dag ville deras väl och försvarade deras rätt att finna ärvd och hävdad jord i behåll, vårdad och förbättrad och redo att ge en växande mänsklighet rikare skördar. Också från miljösynpunkt vore en ändrad disponering av byggande och bosättning av ett oerhört stort värde. Men kapital, tomtägare, kortsynt tätortspatriotism och snävsynt kommunalpolitik hindrar en vettig utveckling. Låt mig slutligen understryka jordbruksutskottets mening överst på bladets andra sida där det står om det tämligen självklara i att man inte tar högvärdig jordbruksmark i anspråk för tätbebyggelseändamål om en likvärdig lösning kan åstadkommas på annan mark. Detta är egentligen en självmotsägelse av utskottet — det är min mening som skrivs. Det finns alltid likvärdiga lösningar. Och i morgon skall det som vi kallar likvärdiga lösningar kallas bättre lösningar, rättfärdiga ställningstaganden.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs är i alla fall alldeles ensam i en uppfattning, och det är när han påstår att det i utskottsutlåtandet står att allt är bra som det är. Det står ingenstans efter vad jag kan finna.

Ungefär samma uttalande återfinns i det betänkande som den s.k. riksplaneringen har lämnat. Om herr Nilsson i Agnäs minns det så förde jag i fjol fram ett liknande spörsmål. Det gällde bebyggelsen i Malmöhus län där det enligt länsplanen skall byggas en stad som sträcker sig från Trelleborg längs hela Öresundskusten upp till Höganäs. Det kanske var med hänsyn till den debatten som förra årets jordbruksutskott formulerade meningen att det är självklart att man inte skall bebygga högvärdig jordbruksjord. Vi har alltså en helt annan mening än herr Nilsson i Agnäs påstår när han förklarar att vi har sagt att allt är bra som det är.
Herr talman! Jag slutade mitt anförande med att påpeka att den mening på andra sidan i utlåtandet, som även herr Hansson i Skegrie citerade — att det är tämligen självklart att man inte bör ta högvärdig jordbruksmark i anspråk för tätbebyggelseändamål egentligen är ett understrykande av vad jag skriver i motionen. Om vi är överens härom har jag svårt att förstå, att utskottet inte kunnat besvara min motion på ett åtminstone något annorlunda sätt. Jag kan omöjligen få in i mitt huvud att det skulle vara uteslutet att i vårt land finna en likvärdig lösning. Låt oss som exempel ta trakterna utanför Lund, som vi debatterade i fjol, eller trakterna på Uppsalaslätten eller utanför Linköping och anta att man där behöver mark och då säger att vi måste ta den tusenåriga hävdens jord. Jag kan inte begripa att man inte kan inse att det finns andra områden i relativ närhet — om det nu måste vara i relativ närhet — där man hellre skulle kunna lägga bebyggelsen eller helt enkelt säga, att vi inte skall bygga mer på denna mark. I fråga om området Malmö—Lund och trakten längs Öresund tycker jag att bara tanken på den väldiga vattenledning som skall föras ned ända från Småland säger att det från alla synpunkter är vådligt och farligt att bygga vidare där. Jag förstår nog att jordbruksutskottet inte precis menar att det är bra som det är, men utskottet säger ändå att det är omöjligt att göra någonting.
Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs reducerade nu sitt krav till att det hade räckt om utskottet skrivit att motionen var besvarad eller någonting i den stilen. Men om nu utskottet refererar ett uttalande som gjordes i fjol med anledning av en liknande motion och hänvisar till detta, kan utskottet i år inte skriva att motionen skall bifallas, etc. Utan då måste väl utskottet hemställa att årets motion icke måtte föranleda någon åtgärd, eftersom förra årets motion besvarades så vänligt som fallet var.

Herr talman! Frågan om statlig lånegaranti för bildande av familjeskogsgårdar måste lösas inom en snar framtid. Det är en tvingande nödvändighet att åstadkomma familjeskogsgårdar, om vi skall få en ändamålsenlig lösning när det gäller strukturomvandlingen inom svenskt jordoch skogsbruk. Detta är ingen ny fråga. Motionen har återkommit varje år alltsedan 1967. Var gång har motionen avslagits med motiveringen att det pågår en utredning — den skogspolitiska utredningen. Nu har det emellertid aviserats att denna utredning skulle vara färdig med sitt arbete. Detta upplyste jordbruksministern om i februari månad i ett svar på en fråga som jag hade ställt till honom. Det är att hoppas att dessa statsrådsord överensstämmer med verkligheten, så att denna fråga snart kan lösas. Därför, herr talman, har jag inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har som alltid med intresse lyssnat till min ålderman på Uppsalabänken under hans av ren och skär idealitet burna anförande.

Tillbakadragandet medförde ju ett kvardröjande av regleringar och en omstuvning av reglerna för hyressättning och hyreskontroll som kanhända ytterligare försvårade situationen. Det var emellertid, herr talman, egentligen inte detta jag tänkte säga. Med någonting av en naturlags precision återkommer här i riksdagen regelbundet debatter under vissa rubriker, och så är det med den bostadspolitiska debatten. Regeringen och därmed utskottsmajoriteten säger si och oppositionen säger så i ett ganska stort antal reservationer. Underlaget för dagens debatt bjuder kanske inte på nyheter i fråga om vare sig utskottsmajoritetens förslag eller minoritetens mångfaldiga reservationer. Ändå finns det väl anledning att ett ögonblick återvända till tidigare redovisade uppfattningar och till vissa stridsfrågor som är bestående. Ju längre tid ett politiskt system tilllämpas, desto bättre avslöjar det både sina starka och sina svaga sidor. Det tror jag i hög grad gäller bostadspolitiken. Vår bostadspolitik uppnår snart kvartssekelgränsen. 1940-talets målsättning för bostadspolitiken var bra, därför att den var enkel i sin formulering och lätt att förstå. Ungefär så här kan vi väl formulera den: Man skulle försöka bereda alla goda bostäder till skäliga kostnader. Det är ett bra program, det är otvivelaktigt en hög målsättning. Om man måste säga att regeringen inte har nått fram till målet är det snarare en truism än en anklagelse, ty målet är verkligen högt. Frågan är om vi har närmat oss målet eller om vi har fjärmat oss från det. Efter nära 25 år är de bostadssökandes kö fortfarande lång och bostadskostnaderna orimligt höga och ojämna. Aftonbladet har krävt inrikesministerns huvud på ett fat emedan han inte »lyssnar fram> ur rörelsen lösningen på kostnadsproblemen. Men jag har sett att Rörelsen — med stort R — har olika bostadspolitiska program beroende på med vilka bokstäver eller benämningar rörelsegrenen betecknas. Det förefaller mig orättvist att lägga hela skuldbördan på en person. Vår nuvarande inrikesminister söker fullfölja det socialistiska bostadspolitiska program som hans företrädare har lagt grunden till och har arbetat fram. Möjligen kan statsrådet Holmqvist sägas vara mer öppen för att vidgå de svårigheter som bostadspolitiken har att kämpa med, och det kan jag inte inse är något fel. Jag tror att ju mer vi öppet tillstår svårigheterna, desto lättare är det att inrikta våra gemensamma ansträngningar på att försöka råda bot på dem. Kostnadsstegringarna skapar t.ex. sådana drastiska situationer att man på en gång har en lång kö av bostadssökande och nya lägenheter som det är svårt att få uthyrda. Benägenheten att lämna det riktmärke för planeringen av lägenhetstyper som 1966 års riksdag angav är ett annat bekymmer. Bostadsstyrelsen varnade förra året så här: Det är en förskjutning mot mindre lägenhetstyper som innebär en förändring i rakt motsatt riktning jämfört med den på något längre sikt önskvärda och erforderliga. Men 1960-talet har givit många människor nya, goda bostäder, och det är positivt. Inrikesministern kan med till notera att förra årets färdigställda lägenheter markerade toppen hittills. Malörten i den glädjebägaren är väl att rivningen av gamla hus och lägenheter fortfarande pågår i sådan omfattning att nettotillskottet av lägenheter blir cirka 40 procent lägre än nytillskottet. Det sociala kravet att ekonomisk status inte skall behöva påverka möjligheterna att få en god bostad har inte kunnat uppfyllas. Nu har statsministern, efter vad jag förstår, liksom velat markera en ny och aktivare inriktning här vidlag av bostadspolitiken, när han talar om att bostadspolitiken är en social aktivitet. Jag tror att det är felaktigt att säga det på det sättet.

Jag tror nog att vi därvidlag kan hjälpas åt. När man i mitten på 1940-talet lade upp den bostadspolitik som vi fortfarande i stort sett arbetar efter även om den självfallet förändrats på många sätt — hade man en vision av att man skulle bygga bort bostadsbristen. Jag undrar om det är någon som i dag riktigt på allvar tror att det är möjligt. Det ligger i sakens natur att det inte är möjligt — jag höll på att säga att det inte skall vara det. Ty allteftersom välfärden stiger, så stiger också anspråken och önskemålen på bättre och bättre bostäder, och där finns ständigt ett krav som gör att bostadskön icke kommer att försvinna. När vi från oppositionens sida ofta och ganska högt talar om bostadskön och säger att den fortfarande är så orimligt lång, så gör vi oss väl inte direkt skyldiga till ett fel, men jag är övertygad om att det vi säger är en halvsanning. När man analyserar bostadskön — och det har man gjort på sina håll — märker man att flertalet av dem som står i denna långa kö har bostad av ett eller annat slag. Men de har önskemål om att förvärva en annan bostad -— bättre, rymligare eller någonting sådant. Det är självfallet en rättmätig önskan, och det är ett uttryck för att också den funktionen skall vara aktiv och påverka bostadspolitiken, nämligen människornas lust att få göra ett fritt val av bostad. Men därvidlag reser dagens regleringspolitik ganska mycket hinder.

Men det är jag inte beredd att göra. Hur skulle det då gå med de nödvändiga investeringarna i den övriga produktionen, framför allt inom exportindustrin? Tål denna en ytterligare upphettning av konjunkturen. Enligt tidningslöpsedlarna i dag varnar herr Geijer i LO för ett snabbt annalkande inflationshot — finansministern är mer optimistisk när det gäller möjligheterna att bibehålla balans. Herr talman! Jag vill gärna i detta sammanhang och efter denna inledning hänvisa till vad moderata samlingspartiets ledamöter i statsutskottet uttalat i det särskilda yttrande som vi fogat till det föreliggande utlåtandet. Där sägs en del om varför vi inte kan ställa oss bakom regeringens bostadspolitik.

Det vi i det särskilda yttrandet framför allt vill påtala är inte något nytt; kammarens ärade ledamöter känner väl till att detta är vårt partis synsätt. Men som jag inledningsvis sade kan det vara anledning att efter det att en viss politik fullföljts ett stort antal år åter peka på det som har varit stridsfrågor.

Det är på denna punkt vi har den starkaste kritiken att anföra. Varför, herr statsråd, är man på bostadsbyggandets område så rädd för att låta konkur rensen verka på ett sådant sätt som man är medveten om att den i regel gör i marknadshushållningen: den verkar som regel till förmån för konsumenterna. Både produktionen och förvaltningen av bostäderna menar vi skall kunna ske »i fri och öppen konkurrens», som vi säger. Vi är också angelägna om att den kreditgivning, som är nödvändig för att över huvud taget klara det stora bostadsbyggnadsbehovet, så långt möjligt skall anpassa sig till marknadshushållningen.

Vi menar att en statlig totalfinansiering inte är något ideal. Vi menar att den i stället i hög grad kan komma att låsa på ett sådant sätt att det blir allvarliga verkningar i samhällsekonomin i dess helhet. Att avgränsa allt mer och mer av kapitalet och >öronmärka» det innebär en risk att man inte tillvaratar kapitalets egen kraft. Statsutskottets majoritet rekommenderar en statlig totalfinansiering »dock icke nu>, och det är nog ganska klokt. Vi vill inte vara med om den motiveringen också med tanke på att detta skulle vara ganska ödesdigert för det enskilda sparandet, inte minst i bostadssparandets form. Herr talman! Jag skall till slut bara med några ord beröra några av de reservationer som är knutna till utlåtandet. Med en viss uppgjord arbetsfördelning skall jag begränsa mig och inte säga sådant som kan komma att anföras av de andra talarna. Jag vill emellertid — förutom den reservation som jag nyss berörde och som är betecknad med nr 7 — peka på en annan reservation där vi från moderata samlingspartiets sida står ensamma. Det är reservationen 19, och den har att göra med det resonemang som förs i det särskilda yttrandet.

Motionärerna önskar med rätta att man skall försöka få en så allsidig social sammansättning som möjligt i bostadsområdena. Jag säger >med rätta» därför att jag tror att vi alla hyser denna önskan. Däremot kan jag inte förstå hur man skall kunna uppnå den på det sätt som föreslås i motionen och som alltså utskottsmajoriteten tillstyrker.

Påföljden innebär att den hyresvärd — det må vara ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag, ett kooperativt bostadsföretag eller en enskild hyresvärd — som inte godtar av bostadsförmedlingen anvisad person skall kunna fråntas det statliga bostadslånet. Jag tror att våra bostadsförmedlingar ute i landet kommer att betacka sig för den uppgiften. De har kommit att, under ett ganska hårt arbete, tillvinna sig förtroende från allmänhetens sida. Jag tror att man skulle göra hela förmedlingsverksamheten en = otjänst, om man sloge in på den här föreslagna vägen. Vi säger i vår reservation, herr talman, att det är principiellt betänkligt att möta regleringsprincipernas negativa effekter med nya regleringar och förslag om ytterligare tvångsåtgärder, och vi avstyrker fördenskull motionerna. Jag skall bara som hastigast nämna den reservation som här är betecknad 15 b. Den handlar om de övre lånegränserna, men vad vi där kräver är ingenting nytt; samma krav återkommer från tidigare år, och det har också sammanhang med grundsynen i det särskilda yttrandet. Vi menar att man så långt det är möjligt bör skapa lika villkor för låntagarkategorier av olika slag och därmed sätta en enhetlig gräns vid, som vi föreslår, 90 procent av pantvärdet för alla låntagarkategorier. Herr talman! Låt mig till slut bara säga någonting om den reservation som är betecknad som nr 10. Det nya i de beslut vi vid 1967 års riksdag fattade på det bostadspolitiska området var ju införandet av paritetslånesystemet, som trädde i kraft den 1 januari 1968. I och för sig är det väl ganska märkligt att det redan nu blivit nödvändigt att tillsätta en utredning — detta gjorde departementschefen i februari månad — för att behandla vissa frågor rörande paritetslånesystemet. De farhågor som vi uttalade i samband med det systemets tillkomst har besannats. Systemet är baserat på att den marknadsränta som annuiteterna skall beräknas på är något så när stabil. Men här har ju skett en mycket stor räntehöjning under just de år då paritetslånestystemet har tillämpats. Det är klart att detta medför en snedvridning, eftersom man inte kan låta det redan fixerade paritetstalet fluktuera med den rörliga räntan. Skulle man göra det, skulle man nämligen å andra sidan >tappa bort» det som skulle vara den avsedda effekten, d.v.s. att erhålla paritet mellan hyrorna i de nya husen med de mycket höga produktionskostnaderna och hyrorna i det något äldre bostadsbeståndet. Hela systemet innebär egentligen att kapitalkostnaderna slås ut över en längre tid. Herr talman! Vi såg med stor till fredsställelse att statsrådet Holmqvist tillsatte denna utredning, men vi skulle gärna se att utredningen finge ytterligare något uppdrag. Varför skall man vara rädd för att erkänna misstag? I vissa fall är säkerligen paritetslånesystemet till stor nytta, i många fall inte. Kan utredaren inom paritetslånesystemets ram klara alla de blindskär som det visar sig ha, är det bra.

Men det vill inte majoriteten. Man säger att paritetslånesystemet är här för att stanna; vi skall inte pröva någonting annat.

I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Många sociala problem i samhället har sin bakgrund i otillfredsställande bostadsförhållanden. Därför bör samhället med olika åtgärder — genom bostadspolitiken, bostadstilllägg för barnfamiljer och pensionärer O.S. V. — engagera sig för att alla medborgare oavsett bostadsort skall ha möjliget att bo i en god bostad i en god miljö. Det är helt i linje med centerns allmänna syn på samhällets uppgift. Jag ber i detta avseende att få hänvisa till centerns olika förslag på detta område. De tar alla hänsyn till de grupper i samhället som har det sämst ställt. I den mån centern har accepterat regleringar inom bostadsområdet, har det skett för att tillgodose just de kategorierna. Målsättningen för den bostadspolitik vi nu har uppställdes i bostadspropositionen till 1967 års riksdag. Enligt vår mening var de då uppdragna riktlinjerna för bostadspolitiken alltför begränsade. Miljöaspekterna är inte tillräckligt beaktade i målsättningen liksom angelägenheten att bereda samma möjligheter till goda bostäder över hela landet. Vi har också tidigare framfört dessa uppfattningar, som vi nu återkommer till i reservationer i det föreliggande utskottsutlåtandet. Vi anför att bostadspolitiken måste mera aktivt än hittills införas som en integrerad del i en utbyggd regionalpolitik. Därmed tillgodoses på ett bättre sätt de målsättningar jag nyss har anfört. De kostnadsstegringar för bostadsbyggandet, som förekom under första delen av 1960-talet och som nu tycks skjuta fart igen, borde bättre kunna bemästras, om det fördes en mera målmedveten regionalpolitik. Kostnadsstegringarna bröts under åren 1966 till 1968. Efter upprepade riksdagsuttalanden grep sig regeringen då an mera energiskt med bostadsbyggandets finansieringsfrågor, så att igångsättning och planering kunde ske på ett rationellt sätt. Nu synes finansieringen fungera relativt väl. Ändå är stegringen av bostadsbyggnadskostnaderna nu en fråga som verkligen inger bekymmer. Trots ett bostadsinriktat familjestöd till låginkomstgrupper tar bostadskostnaden en förhållandevis stor del av deras inkomster. Det gamla målet att bostadskostnaderna borde begränsa sig till 20 procent av inkomsten är svårt att uppnå, i varje fall då det gäller nyproduktionen, om byggnadskostnaderna fortsätter att stiga. Allt tyder på att så kommer att ske. Av konjunkturstatistiken framgår redan att medan det totala konsumentprisindexet från januari 1969 till januari 1970 stigit med 10 enheter har bostad, bränsle och lyse stigit med 19 enheter, varav 12 faller på enbart bostaden. Under januari och februari i år har priserna stigit med 3 procent. Finansministerns beräkning, 3,5 procent för hela 1970, torde knappast hålla. 3,5 procents prisstegring kan redan nu ha uppnåtts. Det finns därför anledning att mycket uppmärksamt följa prisutvecklingen på bostadsområdet. Investeringsavgiften bör ha en dämpande effekt, men det mycket höga ränteläget är en omständighet som starkt pressar upp bostadskostnaderna. Beträffande de åtgärder som på olika sätt har vidtagits för att sänka dessa vill jag hänvisa till byggindustrialiseringsutredningens resonemang om stora projekt med samlad upphandling. Sådana projekt kan betyda en del i storstadsområdena och de mycket stora expansionsområdena. Jag vill understryka att uppmärksamhet i inte mindre grad måste inriktas på åtgärder för att åstadkomma kostnadssänkningar även då det gäller små projekt. Detta är möjligt att genomföra särskilt på orter med tillgång till arbetskraft. Det finns exempel på att även mindre projekt kan bli billiga i förhållande till den konventionella prisnivån. Situationen på penningmarknaden har stört de förutsättningar som förutsattes när riksdagen 1967 beslutade att avskaffa bostadssubventionerna och införde det s.k. paritetslånesystemet, som fröken Ljungberg i viss mån kommenterat. Detta finansieringssystem har ju ett sätt att ersätta det tidigare subventionssystemet utan att åstadkomma kraftiga prishöjningar, som i varje fall centern ville undvika. 1967 förelåg enligt vår mening inget alternativ till paritetslånesystemet som skulle ha inneburit att hyresstegringar kunnat undvikas. Alltjämt torde det inte finnas något alternativ som kan uppfylla det kravet. Det är emellertid tillfredsställande att regeringen tillsatt en utredning för att överse paritetslånesystemet. Det råder fuli enighet om behovet av långsiktig planering av bostadsbyggandet för att skapa goda produktionsbetingelser och anpassning till eventuella konjunkturförändringar. Regeringen föreslår en femårig bostadsbyggnadsplan som skall omfatta för de två första åren hela riket och för de tre följande åren de tre storstadsregionerna och 45 av de största kommunblocken i den övriga delen av landet. Avsikten med denna plan är att genom god planering pressa ned byggnadskostnaderna. Enligt centerns mening bör också det syftet gälla de kommuner som enligt regeringens värdering inte räknas som statistiskt expansiva. Åtskilliga av de orter som inte hänförs till denna kategori är otvivelaktigt expansiva och i behov av en långtidsplanering på bostadsbyggandets område. Jag skall inte nu trötta kammarens ledamöter med att ge exempel på det. Genom den föreslagna planen, som i utskottet har stötts i sin helhet av socialdemokrater och moderater, och i sina väsentliga drag av folkpartiet, kommer bara en till tre orter i varje län utom storstadsregionerna att erhålla långsiktiga bostadsbyggnadsplaner. Det anser vi vara ett led i en koncentrationspolitik som är olycklig för vårt land. Dessa bostadsbyggnadsplaner skall inte i och för sig uppfattas som en statens prioritering av var en utbyggnad och expansion av samhället i första hand bör ske. Men att endast de större orterna får en långsiktig bostadsram uppfattas och kommer att uppfattas som en sådan prioritering. Dit kommer industri och service att lokaliseras, därför att företagare vet att där sker ett långtidsplanerat bostadsbyggande. Det finns en uppenbar risk för att den av regeringen framlagda femåriga bostadsbyggnadsplanen också kommer att av de många kommuner, som inte får någon långtidsplanering, uppfattas så att de får ta de kvoter som blir över. Det upplevs som en osäkerhet om bo stadsbyggnadsresursernas stabilitet och motverkar strävandena till en bättre balans i samhället och goda bostäder över hela landet. Från centerpartiets sida accepterade vi inte den begränsning till vissa kommunblock av planeringen för byggandet som fjolårets riksdag beslöt om. Vi ansåg att det fanns behov av bostadsbyggande, och ett planerat sådant, över hela landet. Genom att endast låta 45 kommunblock förutom storstadsregionerna komma i fråga för tilldelning av garanterade ramar för de tre senaste åren i den femåriga planeringsperioden har regeringen och bostadsstyrelsen klassificerat övriga kommunblock på ett negativt sätt. Centerpartiet kan inte vara med om att göra en sådan negativ klassificering av över 200 kommunblock. Invånarna i de blocken har samma rätt som andra att få en god planering av bostadsbyggandet, goda bostäder och förutsättningar för en god bostadsmiljö. Jag medger villigt att storstadsområdena och de övriga 45 utvalda kommunblocken har behov av långtidsplanering av byggandet, men jag tror det är svårt att argumentera för att andra kommuner inte behöver det. Bostadsbyggandet utgör en viktig del i lokaliseringspolitiken och bör av den anledningen planeras och inordnas i denna. Utskottet anför att osäkerheten i planeringsunderlaget och risken för felbedömningar talar för att ramarna för planeringsperiodens tre sista år bara skall omfatta de mest expansiva orterna. Vi tror inte alls på dessa risker. Så stora svängningar kan det knappast bli fråga om. I framtiden måste samhället byggas ut mera målbestämt än hittills såväl i expansiva som i icke expansiva orter. Det är en förutsättning för att bl.a. komma till rätta med de i vissa fall så svårhanterliga miljöfrågorna. Vi framhåller också i år att även i utflyttningskommuner måste ett visst nybyggande komma till stånd för att upprätthålla en god bostadsstandard och ersätta utslitna bostäder. Om detta säges ingenting positivt i statsverkspropositionen, även om den inte hindrar ersättningsanskaffning. Vi föreslår att Kungl. Maj:t i anledning av våra förslag bemyndigas att under de förutsättningar vi anger besluta om vidgning av ramarna för åren 1972—1974, i den mån det erfordras för att vid fördelning över hela landet hänsyn skall kunna tas till orter som regeringen inte räknar som statistiskt expansiva. Centern föreslår att friliggande småhus får lämnas utan avräkning på ramarna och begränsas endast genom Övriga förutsättningar för lån, t.ex. kreditvärde, kostnad m.m. Planeringen i främst mindre kommuner får inte låsas, så att inte ens ersättningsanskaffning eller anpassning till nya behov kan komma i fråga. Samhällets investeringsplanering och den samhällsekonomiska avvägningen kan knappast komma i fara genom en sådan liberalisering beträffande friliggande småhus som vi föreslår. Sedan länge får man uppföra fritidshus med upp till 80 m? bostadsyta fritt och utan andra begränsningar än plantekniska. Dessa hus skiljer sig i vissa fall obetydligt från mindre småhus för permanent boende. Det framstår mot denna bakgrund som märkligt att dessa hus, som i de flesta fall inte fyller något akut och trängande socialt bostadsbehov, får uppföras fritt, medan småhusandelen är reglerad så att dess andel i bostadsproduktionen är mindre än vad som kan antas motsvara konsumenternas faktiska efterfrågan. Vi hälsar med tillfredsställelse departementschefens förslag om borttagande av minimigränsen för bostadsyta i småhus för erhållande av bostadslån. Småhusen bör kunna disponeras så att en eventuell tillbyggnad kan ske vid en senare tidpunkt. I vad gäller fördelning på hustyper skulle jag tro att alla i princip accep terar målsättningen att bostadsbyggandet så nära som möjligt skall ansluta till konsumenternas önskemål. Våra förslag i förevarande utlåtande syftar till att på olika vägar nå detta mål. Fritt byggande av friliggande småhus utom ramarna och bättre lånemöjligheter, såsom vi föreslår i reservationen 15 a, genom höjning av lånegränserna, syftar bl.a. till detta. Olika förhållanden påverkar kommunernas och även enskilda bostadskonsumenters bedömning och möjligheter vid fattandet av kommunernas beslut om inriktning på hustyper. även om kommunerna har avgörandet i sin hand, har statens inställning sin betydelse i detta sammanhang, och detta menar vi att riksdagen bör ge Kungl. Maj:t till känna. I statsverkspropositionen framhålles att en effektiv konkurrens är en av grundförutsättningarna för att uppnå de bostadspolitiska målen. Den nyss påbörjade utredningen på detta område borde ha parlamentariskt inslag. Vi anser detta vara viktigt för att markera frågans vikt och för att bättre förankra den hos kommuner och byggherrar. Det måste ändå vara ett allmänt samhällsintresse liksom i mycket hög grad ett regeringsintresse att så sker. Det finns exempel på att kommuner kan frestas till uppgörelser som begränsar konkurrensen till men för konsumenten. Såsom jag redan har antytt synes bostadsbyggandets finansiering nu fungera ganska friktionsfritt. ändå uttalar utskottets majoritet att fördelarna med en statlig totalfinansiering är så påtagliga, att de borde avstås endast av mycket tungt vägande skäl. Om något är effektivt och fungerar väl, bör väl detta vara ett tungt vägande skäl för ett bibehållande av anordningen i fråga. I denna fråga tycks vi reservanter stå regeringen närmare än vad statsutskottets majoritet gör. En så radikal omläggning som den majoriteten tills vidare motvilligt avstår från skulle innebära stora förändringar på kapital marknaden med i varje fall vissa övergångssvårigheter. Om inte det nuvarande systemet fungerar eller kan reformeras så att det fyller kraven på en ras tionell finansiering av bostadsbyggandet, finns det anledning att överväga en statlig finansieringsform. Det är denna fråga som behandlas i reservationen 7. I reservationen 8 återkommer vi med förslag om tillsättandet av en parlamentarisk utredning med huvuduppgift att framlägga förslag till åtgärder för att kraven på en god bostadssocial totalmiljö skall kunna tillgodoses i såväl nyproduktionen som de äldre bostadsområdena. Vi har under flera tidigare år motionerat om bostädernas miljöfrågor. Motionerna har först avslagits, men efter hand har utredningar tillsatts eller erhållit direktiv gällande olika delfrågor på detta område. För att bedöma den bostadssociala totalmiljöns betydelse och utformning för den sociala anpassningen erfordras dels en samordning av utredningsresultat på olika delområden och vad forskningen kommit fram till och dels ett mera ingående studium av bostadsmiljön ur sociologisk synpunkt. Vi vet alltför litet om detta, och ändå har ju bostadsmiljön en så avgörande betydelse när det gäller att bygga ett gott samhälle i vidaste mening. Jag skulle tro att socialdemokraterna inte kan hindra att en sådan utredning snart kommer till stånd. I reservationen 17, som är en ren centerreservation, tas på nytt upp frågan om förbättringslån till andra än pensionärer och handikappade. Riksdagen har helt nyligen, enligt förslag i statsutskottets utlåtande nr 5, uttalat sig för utredning av frågan om bostadstillägg skall kunna utgå till andra låginkomstgrupper än dem som finns bland barnfamiljerna. Syftet att öka bostadsstandarden bland de grupper som avses i denna reservation gör sig gällande med precis samma tyngd. Det är rätt oförklarligt, mot bakgrund av jämlikhetsdebatten och talet om att ge mindre inkomsttagare bättre jämlikhet, att det inte anses självklart att en återgång bör ske så snart som möjligt till vad som tidigare gällde i fråga om förbättringslån. Det är många under 60 år med mycket små inkomster som har ett stort behov av den här föreslagna hjälpen. En fråga som ligger nära denna är bostadsstyrelsens redan för två år sedan gjorda framställning om höjning av inkomstgränsen för förbättringslån från 7000 kr. till 8000 kr. Levnadskostnadsökningen sedan dess ger ökad tyngd åt detta krav, som starkt kan motiveras mot bakgrund av den från olika håll dokumenterade viljan att hjälpa dem som har det sämst här i samhället och låta också dem få del av den allmänna standardhöjningen. Herr talman! Jag begränsar mig till detta och ber att få yrka bifall till de reservationer där mitt namn förekommer, d. v. s. reservationerna 1 a, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15 a, 17 och 18.

Herr talman! Den svenska bostadsdebatten är en debatt för alltför få människor. Det är sant att riksdagen i år liksom tidigare år kommer att ägna åtskilliga timmar åt att debattera bostäder, att statsutskottets utlåtande är omfattande, att motionerna är många och att reservationerna också som vanligt är många. Det är även sant att tidningar och tidskrifter ofta sysslar med bostäder, att bostadskonferenser hålls och att bostadsprogram presenteras. Och det är framför allt sant att vi nu ute i bostadsområdena fått en debatt om boende och miljö, att bostadskonsumenterna börjat göra sin röst hörd, börjat engagera sig i frågor om planering och miljö. Men ändå är det en bostadsdebatt för alltför få. I riksdagen har bostadsdebatten blivit en i hög grad teknisk fråga, ett spörsmål för ett fåtal specialister som tycker om att syssla med bostadsramar, produktionsfördelning, finansiering och paritetslån. I den allmänpolitiska debatten har bostadsfrågan i dag inte en så framskjuten plats som för några år sedan, då bristsituationen var mera markerad än nu. Man kan t.o.m. ibland få intrycket att bostadsfrågan inte längre är någon central politisk fråga, att det numera är en fråga om att förfina de administrativa rutinerna. Detta är dock i grunden fel. Bostadsfrågan är fortfarande en central politisk fråga, som kräver kraftfulla insatser från regering och riksdag, från kommunalmän och planerare, från byggare, och den kräver ett större engagemang från de enskilda människorna. Det är en fråga som vi åter bör placera i centrum för den politiska debatten. Folkpartiet har redovisat sin syn på bostadspolitiken i en omfattande motion, som huvudsakligen behandlar fem områden, nämligen bostadsbrist och hyresmotstånd, bostadskostnader och bostadsstöd, bostadsbyggandets <omfattning och fördelning, kreditförsörjningen och boendemiljön. Folkpartiet medverkar också i flertalet av de 20 reservationer som finns fogade till statsutskottets utlåtande. Ändå har vi inte genom reservationer fullföljt alla de konkreta yrkandena i vår partimotion. Det beror inte på att de synpunkter och förslag, som vi framförde i januari, nu i april har tillgodosetts eller på att vi funnit utskottsmajoritetens argument mot våra förslag särskilt vägande. Det är endast en följd av att vi har sökt begränsa antalet reservationer och stannat för de punkter vilka vi bedömt som mest väsentliga. Jag kommer huvudsakligen att koncentrera mitt inlägg till frågor rörande bostadsbrist och hyresmotstånd, byggandets omfattning och fördelning samt boendekostnaderna, medan herr Strömberg i ett följande inlägg kommer att beröra miljöfrågorna. Kanske kan det vara naturligt att i 1970-talets första riksdagsdebatt om bostadspolitiken säga några ord om i vad, mån vi har uppnått våra bostadspolitiska mål och ange vilka områden som nu är mest väsentliga. Det är snart 25 års sedan vi fastställde målet för efterkrigstidens bostadspolitik.

Vi måste i dag konstatera att regeringen med sin bostadspolitik inte har lyckats att förverkliga något av dessa fyra mål. Vår bostadsstandard har i väsentliga avseenden förbättrats vilket är ganska naturligt, eftersom våra resurser har ökat och vår standard i andra avseenden har förbättrats. Bostadsbristen är emellertid alltjämt ett allvarligt social problem. Med all reservation för att bostadsförmedlingarnas statistik inte är någon god mätare vill jag dock erinra om att det i början av 1969 fanns 450 000 människor registrerade i bostadsköerna. Omkring 190 000 saknade egen lägenhet. Denna brist drabbar i första hand unga människor, nya hushåll, inflyttade. De ensamstående har en särskilt besvärlig situation. Vi vet att många sociala problem hänger samman med bostadsbristen. Vi vet vad den betyder för arbetsmarknadens rörlighet. Vi vet vilka konsekvenser bristen fått för vår konsumtionsutveckling. Det är många människor som kommer i kläm, främst de som inte har tillräckligt med pengar. Utrymmesoch utrustningsstandarden har förbättrats, men vi är fortfarande trångbodda, och vi är mera trångbodda än i många andra, jämförbara länder. Enligt gällande norm för trångboddhet — d.v.s. flera än två boende per rum, kök och vardagsrum oräknade — var vid senaste bostadsräkning vart fjärde hushåll trångbott. Av större familjer var närmare hälften trångbodda, detta med en mycket måttfull definition på utrymmesstandard. Det finns också många dåligt utrustade bostäder, och i dessa bor ofta äldre människor. Hyresnivån är skiftande med hänsyn till vilken årgång av hus man bor i. Den kan vara låg, ibland mycket låg, men den kan också vara hög, i nyare bostadsområden ofta mycket hög. Hyresandelen av en industriarbetares inkomst är nu i genomsnitt 28 procent för en trerummare. 1970-talets bostadspolitik står således inför betydande uppgifter: att skapa goda bostäder med bra utrustning och i goda miljöer till priser som människor har råd att betala. Bara 30 procent av de svenska familjerna har nu en bra familjebostad. Vi är betydligt bättre utrustade när det gäller t.ex. bilar och TV. De mål som vi satte upp i mitten och slutet av 1940-talet kan alltså gälla som mål för bostadspolitiken även i början av 1970-talet. Låt mig så gå över till att beröra några av reservationerna vid statsutskottets utlåtande. Jag kan göra det relativt kortfattat, eftersom åtskilliga av reservationerna är gemensamma för två eller tre av oppositionspartierna och alltså i debatten kommenterade av fröken Ljungberg eller herr Nilsson i Tvärålund. Då det gäller bostadsbyggandets omfattning har vi från folkpartiet under hela 1960-talet krävt en hög produktionsnivå och en mera långsiktig planering. Vi har mött kritik för detta; det har ofta sagts att vi har presenterat överbud. Ändå har bostadsbyggandet steg för steg ökat och nu nått en nivå som fordras för att vi inom rimlig tid skall kunna avveckla bostadsköerna. Byggandet måste ligga på en hög nivå också under kommande år. Det finns visserligen tecken på en begynnande balans på en del orter, men i de expanderande tätorterna är vi ännu långt från en sådan balans. Vi måste också ha i minnet att många människor fortfarande bor i omoderna och trånga bostäder och att det för dem är angeläget att få en bättre bostad än den som de nu har. Vi delar därför bostadsstyrelsens bedömning då det gäller byggandets omfattning och föreslår 104 000 lägenheter som mål för årets byggande. Förra årets riksdag fattade beslut om ett nytt ramfördelningssystem för bostadsbyggandet. Det var ett steg i rätt riktning. Fortfarande gäller dock att ramfördelningen görs i ett alltför kortsiktigt perspektiv. För det stora antalet kommunblock med en årlig bostadsproduktion på upp till 250 lägenheter innebär det nya systemet t.o.m. en planeringsmässig försämring. Som exempel på kortsiktigheten kan jag nämna att de statliga bostadslåneramarna till kommunerna för 1970 i huvudsak fördelades så sent som i januari 1969, d. v. s. knappt ett år före igångsättningsåret. Ramarna för 1971 års byggande fördelades till vissa starkt expansiva kommuner i början av 1970, men till flertalet kommuner fördelas de först under andra halvåret 1970. Vi vill ha en högre programnivå och en längre planeringsperiod. Ramar för både det statsbelånade och det privatfinansierade bostadsbyggandet under de tre första av de fem åren i planeringsperioden bör fördelas på samtliga kommunblock och kommuner så att byggandet i alla kommuner kan planeras på lång sikt. Ett av de mest framträdande problemen på dagens bostadsmarknad är de höga boendekostnaderna. Vi vet att det finns en tendens till växande köpmotstånd när det gäller nya lägenheter. 1968 var omkring 5 procent av de nya lägenheterna tomma efter tre månader, för de kooperativa föreningarna var siffran dubbelt så hög. Vi kan visserligen diskutera människors avvägningar av sin konsumtion, hur mycket som är rimligt att satsa på bostaden. Några belysande siffror visar att vi bor för 7 miljarder kronor om året, åker bil för 5 miljarder samt dricker och röker för 5 miljarder kronor. Vi kan fråga: är den proportionen rimlig? Ganska få är nog beredda att säga ett bestämt ja på den frågan.

Vi vet att byggkostnaderna ökade starkt i början och mitten av 1960-talet, att kostnaderna för flerfamiljhus ökade med omkring 70 procent under åren 1961—1966 och att under de två följande åren, 1967 och 1968, en viss dämpning ägde rum. 1969 steg emellertid kostnaderna ånyo; materialkostnaderna steg med 6 procent och därtill kom lönehöjningar och räntehöjningar med ytterligare omkring 5 procent. Med hänsyn till vad vi redan vet om prisutvecklingen under de första två månaderna i år kan vi förutse betydande ökningar av boendekostnaderna. Det är naturligtvis många faktorer som medverkar till denna utveckling. Det är de större bostäderna, den bättre inre och yttre miljön, de högre markpriserna, stigande löner och den ovanligt höga räntan — inte minst den sistnämnda faktorn är av stor betydelse. Men vad skall vi nu göra för att bryta den nuvarande trenden? Vi har från folkpartiets sida förordat en rad åtgärder för att öka konkurrensen inom bostadsbyggandet. Det finns i dag alltför många begränsningar — i kommunernas styrning, i lånebestämmelserna etc. Bara 40 procent av flerfamiljshusbyggandet genomfördes under tillfredsställande konkurrensförhållanden. Vi har förordat totalentreprenad i större omfattning, öppen eller inbjuden anbudsgivning och bättre samordning mellan detaljplan och husbyggande. Detta är några exempel på åtgärder för att bryta kostnadsutvecklingen. Några ord också om bostadsbyggan dets kreditförsörjning. Vi har från folkpartiets sida framhållit att det är angeläget att kredittillförseln till bostadsbyggandet fungerar tillfredsställande. Bostadsbyggandet bör få den andel av det totala kreditutbudet som svarar mot av riksdagen beslutade bostadsbyggnadsplaner. Det är givet att bostadssektorn inte kan undgå att få känning av de problem som berör andra sektorer av vårt näringsliv, men bostadsbyggandet får inte bli det konjunkturpolitiska dragspel som det varit under tidigare skede av efterkrigstiden. Vi har från folkpartiets sida förordat vissa förändringar i gällande lånebestämmelser, nämligen en höjning av låneunderlaget för de statliga bostadslånen så att dessa sammanfaller med pantvärdet. Vidare har vi förordat en höjning av de övre lånegränserna för enskilt byggda enfamiljshus och för servicehus för att därigenom ge olika företagarkategorier möjlighet till konkurrens på mer jämställda villkor. Vi anser det också angeläget att den pågående utredningen om paritetslånen snabbt fullföljes. Utan att instämma i tillspetsade rubriker och bestämda uttalanden om sammanbrott, kris etc. i fråga om bostadslånen, måste vi konstatera att paritetslånesystemet i dag medför betydande problem. Fastighetsägarna får för varje år en växande skuldbörda. Då paritetslånesystemet konstruerades utgick man ifrån att räntan skulle ligga stabil vid ett diskonto på ungefär 5 procent, och det är ju ingalunda fallet nu. Därför måste vi pröva möjligheterna att justera reglerna. Vi vill göra en sådan prövning innan vi gör bestämda uttalanden om systemet som sådant. Herr talman! Låt mig sammanfatta. De problem som vi möter inför 1970 talet hänger alltså i hög grad samman med boendekostnader och boendestandard. Hur skall vi få bra bostäder med bra utrustning och goda miljöer till priser som människor har råd att betala?